Herr talman! Låt mig börja med att citera Göran Tunström, ett avsnitt ur Guddöttrarna: ”En gång varje årtionde måste vi ompröva alla våra ord och vad de står för. Från politikerna till den isolerade hemmafrun, från åldringen som inväntar döden till fyraåringen som dresseras att gå i språkets band, måste vi öppna absolut förutsättningslösa seminarier, som granskar de skrivna lagtexterna, de vardagliga replikerna, kärleksorden, invektiven. Vi måste göra totala utvärderingar av hela den mylla i vilken språkblomstren frodas. Vad är sjukt och vad är friskt? Vad är ditt och vad är mitt? Vi måste ha rätt att utkräva ansvar av språkmissbrukarna. Vi kan aldrig mötas om vi inte håller språket levande, så att det passar till alla de olika nyckelhål, som leder in till varje enskild individ. Det är ett oändligt svårt arbete, som kräver ”tid” och "överblick", ”kärlek” och ”tolerans".” En annan författare. jag tror det är Lars Forssell. skriver i en dikt om språket. att ”du måste lära dig språket”. Han utvecklar i den dikten hur nödvändigt det är att kunna ord. Det nu aktuella utskottsbetänkandet gäller bl.a. en motion av herrar Helén och Romanus rörande en förenkling och översyn av det officiella språket. Just medan vi har diskuterat ämnet i utskottet har det också utbrutit en debatt rent allmänt i landet, inte bara i massmedia utan vid alla möjliga tillfällen där människor träffas, rörande vikten av att uttrycka sig så klart och enkelt att alla människor förstår. Anledningen till de reflexioner jag vill göra nu är att jag i den debatten tyckt mig finna tendenser till krav på en så stark förenkling, att det skulle innebära en utarmning av språket. Jag är fullt klar över att motionärerna inte menat detta. Jag instämmer helt i deras åsikt att vi i det officiella språket ofta uttrycker oss onödigt tillkrånglat och tungt. Och det är att märka att det kanske inte alltid är ovanliga och svåra, eventuellt utländska ord, som är de verkliga stötestenarna. Det kan lika ofta vara för tung och krånglig meningsuppbyggnad, för långa meningar osv. Vi bör alltså verkligen anstränga oss att använda ett enkelt och rakt språk. Men det får inte innebära alltför stora förenklingar, så att språket blir torftigt. Ett språk måste alltid vara föremål för förnyelse och utveckling. Vi talar inte likadant i dag som för 300 år sedan, inte heller som för 100 år sedan, inte ens som för 50 år sedan. Ibland tycker jag att man möter en skräck för språkförnyelse, som egentligen är ganska farlig. Vi måste få in nya ord och uttryck i språket då och då. Vi måste ha varianter, så att vi kan variera och nyansera. Vi måste genom korta uttryck kunna ge associationer som alla förstår. Men det innebär också, menar jag, att man måste ha rätt att ställa vissa krav på de människor man skriver eller talar till. Vi måste ha speciella uttryck för speciella ting och verksamheter. Man måste utgå från att människor lär sig vad det heter. När idrottsmän talar om tekning, hörna, love och liknande, vet alla som är intresserade av sporten i fråga vad det gäller. Andra vet det inte. Men människor, som inte bryr sig om att veta vad en mängd andra, för folk i gemen vanliga ord betyder, har fullkomligt klart för sig vad just de här termerna innebär. Varför det? Varför har de besvärat sig med att lära sig alla de här konstiga uttrycken? Och utan att klaga över deras svårighetsgrad! Jo, naturligtvis därför att de är intresserade av just den här verksamheten. Då lär man sig dess språk, så enkelt är det. Konsekvensen av det här resonemanget skulle vara att om vi får människor intresserade av vad vi politiker håller på med, så skulle de också bli intresserade av att förstå de ord och uttryck som måste användas i vårt arbete. Med detta vill jag — som jag redan påpekat — inte förringa betydelsen av att vi lär oss att uttrycka oss enkelt och klart. Jag ville bara ta in den här aspekten också, eftersom jag tycker den kommit i skymundan i debatten som förts ute i landet i de här frågorna. Att uttrycka sig lättförståeligt är ofta svårare än att uttrycka sig krångligt. Det beror väl främst på två saker. Dels kommer vi in i en vana, man kan kanske kalla det yrkessjukdom. Det är då en yrkessjukdom som drabbar i väldigt många, helt åtskilda yrken, sannerligen inte bara oss politiker. Dels lägger vi inte ned tillräckligt med tid och intresse på hur vi uttrycker oss. Det är bekvämare att ta till det språk som man med lätthet kan använda yrkeskolleger emellan. För det är ett ofrånkomligt faktum, att inom en yrkesgrupp går det fortast och lättast och blir t. 0. m. mest exakt, om man använder det fackspråk som har utvecklats i yrket. Det är bara det, att när man sedan skall tala till eller med eller skriva för människor som inte är i samma yrke, då måste man använda s.k. vanlig, ren svenska. Kanske jag vågar påstå att det finns en tredje anledning till att man uttrycker sig krångligt: man tycker det låter imponerande, man briljerar. Nog händer det då och då. Vi får ofta höra att vi skall använda svenska ord och undvika de utländska. Men vad skulle vi då få kvar, om vi skulle använda endast renodlat svenska ord? Det skulle i sanning bli eu nyansfattigt och torftigt språk. Vi har under århundradenas lopp berikats med ord från andra språk och det skall vi nog vara tacksamma för. Och jag menar att det inte kan vara fel att vi även i dag för in bra, slående uttryck från andra språk. Vi har franska, latinska, tyska, engelska, amerikanska ord, som vi nu ser som närmast svenska, i den meningen att alla förstår vad de betyder. Låt inte skräcken för nya ord och språkpåverkningar från andra länder bli för stor, menar jag. En språklig kommunikation, muntlig eller skriftlig, skall kunna ställa krav på båda parter. Den som skriver skall lägga ned möda på att uttrycka sig tydligt och väl, den som läser det skall orka med att lära in de ord som är användbara och bra. Då undviks missförstånd utan att man riskerar utarmning av språket. Herr talman! Utskottet har avlämnat ett enigt betänkande och jag har bara att yrka bifall till det.

Herr talman!

Den historiska kontinuiteten i miljön måste skyddas om människorna skall kunna uppleva identitet och trygghet i sin omgivning trots snabba förändringar.” Deklarationen slår också fast att vården av den gamla bebyggelsen även innebär en hushållning med resurser, vilket är ett viktigt mål i dag. Kommunerna skall ha ansvaret för denna vård, heter det, och avsätta tillräcklig andel i sina budgetar. Men också statliga myndigheter bör medverka genom att bygga upp fonder. I motion 503 har ett antal motionärer tagit upp de här frågorna. Vi önskar få fastare rutiner för planarbetets hänsynstagande till bevarandeplaner. Här önskar vi också att sådana bevarandeplaner skall utarbetas i alla kommuner. I motionen säger vi också att vi hoppas få förstärkt lagstiftning för att hävda dessa bevarandeplaner. Vi vill vidare få instrument för att beivra vanvård av historiska objekt. Kulturutskottets betänkande nr 14 besvarar denna liksom en liknande motion. Utskottet åberopar bl.a. sitt betänkande från 1971, där man förklarade att denna fråga borde tas upp till ingående överväganden, lämp ligen i samband med den översyn av lagstiftningen om den fysiska planeringen som då pågick inom bygglagutredningen. På förslag av utskottet antog riksdagen då en anhållan om att Kungl. Maj:t skulle låta verkställa den utredning som utskottet förordat. Tilläggsdirektiv gick sedan till bygglagutredningen som nu avlämnat sina förslag. Lagstiftning och andra åtgärder är, säger utskottet, att förvänta enligt redovisningar som lämnats. Slutligen framhåller dock utskottet att det inte nu är lämpligt att bryta ut en sektor från den övriga lagstiftningen på området. Det har alltså hänt och kommer att hända en hel del i den riktning som väl alla önskar. Sålunda hoppas vi få slut på t.ex. lyxsaneringar, som det tid efter annan står att läsa om. Där blir det kategorisering i boendet och kanske inte alla gånger ett riktigt bevarande av ett kulturhistoriskt objekt. Frestelsen att överföra fastigheter från kommunal ägo till privat finns också. De privata fastighetsägarna har avdragsmöjligheter som gör det gynnsamt att investera i gamla fastigheter. De allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen har inte denna möjlighet. Bostadsministerns svar på en fråga här i riksdagen för en tid sedan till herr Bergman i Göteborg, då han sade att man överväger ändringar, skall också noteras som positivt. Kanske skulle en sådan ändring från samhällsekonomisk synpunkt ge medel till den fondbildning som Europarådsdeklarationen talar om. I andra fall kommer kulturhistoriskt intressanta fastigheter att rivas därför att nybyggnadsalternativet ger den lägsta kalkylen. Slutligen kommer, om intet görs, fastigheter att få förfalla och enda alternativet blir rivning. För dagen har jag dock inga yrkanden utan ställer min förväntan till kommande iniativ inom regering och riksdag. Kanske att vi då når den kulturpolitiska målsättningen: att den gamla miljön anses lika viktig som den nya miljö vi skapar.
Herr talman! Det är alltför frestande för mig att säga några ord i det här ärendet — de skall inte bli så många. Jag har ett mycket färskt exempel på hur angeläget det är att skärpa lagstiftningen om kommunernas byggnadsminnesvård. I min hemstad, Helsingborg, skall man genom beslut i fullmäktige av alla partier utom folkpartiet inom kort sätta grävskoporna i en 100 år gammal stadsteater. Det är en byggnad som av riksantikvarien — den förutvarande, då riksantikvarien fortfarande var en fackman — klassificerats som ytterligt väl värd att bevara. Kommunen har haft en egen expertkommitté som förklarat att teatern är omistlig för kommunen. Nordiska museet har gett den betyget att det skulle vara en oersättlig förlust inte bara för kommunen utan för landet i dess helhet om den revs. Den skall alltså trots detta rivas. Det visar att kulturvandalerna kan triumfera även under byggnadsvårdsåret 1975. Detta markerar, herr talman, att det är ytterst angeläget med en skärpning av lagstiftningen såsom jag sade i början av mitt anförande.

Herr talman!

Utskottet svarar på motionen med en mycket positiv skrivning i sak och i anda. Det är jag naturligtvis tacksam över. Även remissinstanserna instämmer i sak, men av de olika remissvaren framgår också klart och tydligt hur litet vi hittills har gjort i det här landet för att ta vara på det kulturarv som de olika invandrargrupperna har skapat. Av remisssvaren framgår att hittills endast vissa insatser har gjorts: dels har riksarkivet ett omfattande samarbete med det baltiska arkivet, dels har statens invandrarverk börjat bygga upp ett bibliotek. Det talas också om en del instanser som har visat intresse, bl.a. Nordiska museet, emigrantmuseet i Växjö och Västerås kommun. Detta intresse är gott och väl, och det skall vi naturligtvis slå vakt om, men vilka resultat har uppnåtts? Vilka konkreta åtgärder har vidtagits? De är hittills mycket minimala. Riksarkivet framhåller också i sitt remissvar att ett statligt stöd bör utgå till inventering för de uppgifter jag angivit i motionen och att fördelningen av detta statliga stöd skall ske genom riksarkivets nämnd för enskilda arkiv. Jag tackar för det remissvaret, men här skulle jag vilja ställa en fråga till utskottets företrädare: Vilka resurser har denna nämnd, som skall fördela de statliga anslagen, att fördela dem? Finns det i dag verkligen reella förutsättningar för en sådan fördelning, eller behöver denna nämnd få nya statliga anslag för att kunna klara den uppgiften? Statens kulturråd säger i sitt remissvar att man har för avsikt att i kontakt med riksarkivet överväga vilka initiativ som erfordras från statligt håll. Det är också ett bra besked som vi får i det remissvaret, men jag skulle vilja fråga utskottets företrädare, om utskottet möjligen har några närmare uppgifter på den här punkten. Och har statens kulturråd presenterat någon tidsplan när man sedan kan redovisa olika uppgifter? Det är verkligen angeläget att såväl planering som konkreta åtgärder kommer till stånd omgående. Riksarkivet säger i sitt remissvar att litteratur, film, bildkonst, dans, scenkonst och annan dokumentation som belyser invandrarkulturen enligt dess mening bäst bevaras och tillgängliggörs i de bibliotek och museer som redan är specialiserade på dessa slag av källmaterial. Ja, gärna det —- men hur många bibliotek och museer har vi i dag som verkligen är specialiserade på detta område? Och vilka resurser har dessa museer och bibliotek till sitt förfogande? En annan fråga som inställer sig i sammanhanget är: Vilken framtida museiorganisation kommer vi att ha i det här landet? Eller med andra ord: Vilka regionala eller lokala museer kommer att finnas och ha sådana resurser att de verkligen kan ta initiativ inom invandrarkulturernas område? Jag skulle vara mycket tacksam, om utskottets företrädare hade någon mer konkret uppgift att lämna om detta. När får exempelvis riksdagen ta ställning till förslag om regionala museer? I sakfrågan är naturligtvis det primära att någonting görs. Kan man uppnå målet med användande av den organisation som redan finns eller är under utredning eller planerad skall man självfallet gå den vägen, och då är en utredning överflödig. Men eftersom utskottets betänkande i sin helhet är uppbyggt på vad ett par remissinstanser har uttalat, är det naturligt att jag som motionär ställer mig en rad följdfrågor och vore mycket tacksam om de olika remissvaren kunde kompletteras. För dagen får jag lita till vad riksarkivet och statens kulturråd har uttalat beträffande sina planerade åtgärder, men det finns all anledning att följa utvecklingen på det här området såväl för kulturutskottet som för enskilda riksdagsledamöter. j Herr talman! Jag har i dag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är onekligen en mycket intressant fråga som herr Andersson i Södertälje har tagit upp i sin motion. Alla är vi troligen överens om att det är viktigt att känna och förstå de olika invandrargruppernas kulturella bakgrund. Invandrarna för med sig sin kultur hit, och den påverkar oss. Vårt svenska kulturliv kan bli rikare genom att de tillför det aktiviteter som är värdefulla för oss.

Men det råder sannerligen inte brist på intresse i kulturutskottet för den här frågan. Jag instämmer i att det snart behöver göras större insatser än de som nu är gjorda. Det är väl riktigt att då lita till vad kulturrådet säger, att det i samarbete med riksarkivet skall ta upp frågan och komma med initiativ. Herr Andersson i Södertälje frågar sedan när man kan hoppas på en museiproposition som lägger fram förslag om hur det skall bli med museiorganisationen, t.ex. med tanke på länsmuseerna. Då får väl herr Andersson vända sig till departementet. Utskottet kan ju inte svara på annat sätt än att vi hoppas att vi får en sådan proposition nästa år. När den kommer — och om den blir färdig nästa år — kan man som sagt svara på i departementet.

Någon tidsplan som anger när verksamheten kan bli av större omfattning har ju inte presenterats. Man får, som utskottet säger, ta kontakt med riksarkivet, och så får man givetvis komma med en begäran till departementet, varvid man framhåller behovet av medel för att kunna genomföra verksamheten. Det är vad vi nu kan svara på herr Anderssons i Södertälje frågor. Vi är, som jag redan har sagt, helt överens om att det är mycket viktigt att vi ställer resurser till förfogande för att lära känna invandrargruppernas kulturella bakgrund och att deras kultur skall kunna bevaras också i vårt land. Vi sätter värde på att vi har Emigrantinstitutet i Växjö och emigrantregistret i Karlstad. Det var tidigare fråga om utvandring från Sverige till andra länder. Nu har vi blivit ett invandrarland. Vi har tagit emot människor från andra länder. De införlivas med vårt samhälle, och givetvis kan det vara av värde att de får bevara sin kultur —- och också får förutsättningar för detta. Om de inte i detta land har möjligheter att se bakgrunden och följa historien genom att man i dessa museer och arkiv har tagit vara på vad de förde med sig hit, kan väsentliga värden gå förlorade. Vi för vår del har enligt min mening, eftersom vi har tagit emot dem i vårt land, skyldighet att medverka till att de också kan bevara sin egenart, sin kultur.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kulturutskottets ordförande Lennart Mattsson för hans klara deklaration, där han betygar sitt eget och kulturutskottets intresse för denna fråga. Herr Mattsson säger också att åtgärder snarast behöver vidtas utöver vad som redan har gjorts. Då konstaterar jag att på den punkten är vi helt överens. Genom det uttalandet har herr Mattsson och jag en ge mensam plattform att stå på från vilken vi kan arbeta vidare i den här frågan. Herr Mattsson har också gett klart besked att han för dagen inte har närmare uppgifter om tidsplaner för kommande arbete när det gäller museer osv. Jag skall självfallet arbeta på mitt håll och hoppas att herr Mattsson arbetar på sitt, så att vi kanske kan hjälpas åt att föra utvecklingen på det här området framåt.

Herr talman! Utbildningsutskottet har även i år haft att ta ställning till olika motionsyrkanden som syftar till att öka de hörselskadades möjligheter att bryta sin isolering. En utvidgad användning av teckenspråket är en väg att nå dessa syften, och om detta tycks det numera råda stor enighet. Men alltjämt avvisas förslag om att det t.ex. hos statliga och kommunala myndigheter och serviceorgan måste finnas anställda som kan teckenspråket. I det nu aktuella betänkandet sker det med hänvisning till att detta är ”en undervisningsuppgift som närmast är att hänföra till inomverksutbildningen”. Det låter sig sägas. Men för mig är det ett oacceptabelt sätt att gå förbi vad det egentligen är fråga om — nämligen krav på åtgärder, initierade av riksdag och regering för att i samhället åstadkomma en bred användning av teckenspråket. Det skall inte vara en fråga enbart för enskilda verk utan för personal inom skolan, hos kommunala institutioner — socialbyårer och liknande — samt hos landstingen och givetvis på sjukvårdsinrättningarna. Alla dessa måste få ökade möjligheter till utbildning i teckenspråk.

Lärarutbildningsfrågan är också mycket angelägen för de hörselskadade. Mycket talar för att undervisningen skulle effektiviseras om lärare för helt döva hade speciell utbildning där givetvis teckenspråket måste utgöra en väsentlig del. Lärare som skall undervisa vid specialskolor för döva och hörselskadade måste också i övrigt få utbildning som är anpassad just för denna grupp. Nu kan man givetvis — som utskottet gör — knyta en behandling av den här frågan till den i betänkandet aviserade redovisningen av arbetet i den arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen som sysslar med dessa ting. Likaså kan förebådade förslag från handikapputredningen ge underlag för ställningstaganden i fråga om teckenspråkets betydelse för att ge döva och hörselskadade möjlighet att ta del i kulturell verksamhet. Men redan nu är så mycket känt om de dövas situation och om betydelsen av åtgärder på detta aktuella område, att det finns anledning för riksdagen att betona vikten av snara åtgärder. Och det är mot den bakgrunden som jag yrkar bifall till de båda reservationer som har fogats till utskottets betänkande. Motionen 1388 har avstyrkts av utskottet, bl.a. med hänvisning till riksdagens i olika sammanhang uttalade mening att handikappades rätt till utbildning skall förverkligas inom ramen för det reguljära utbildningsväsendet. Denna grundtanke är riktig. De döva själva vill integreras i samhället, men för dem är samtidigt grupptillhörigheten mycket viktig. Därför är det väsentligt att studierna får bedrivas i grupper för döva och med specialutbildade lärare men i samma byggnader som de hörande. Det gemensamma för hörselskadade och döva, dvs. de som från tidig ålder inte kan höra, är att handikappet är lokaliserat till örat och dess funktion. Men i studiehänseende är deras förutsättningar ändå olika. Den lindrigt och medelsvårt hörselskadade som fått ett språk — och ett tal — med hjälp av hörseln kräver utan tvivel en hel del speciella anordningar för att kunna genomföra högre studier. Men dessa hjälpmedel i form av teknisk utrustning och annat kan f. n. anskaffas. Det är bara en fråga om resurser. Den döve däremot, som har varit tvungen att skaffa sig ett språk på ett mödosammare sätt, kan inte följa undervisningen vid universiteten i dag. Han eller hon kan inregistrera sig för studier med hjälp av tolk, men vid föreläsningarna är tolkhjälpen otillräcklig, detta inte minst därför att tolken själv måste förstå för att kunna vidarebefordra kunskaperna till den studerande. Tolken måste ha snabb uppfattningsförmåga, kunna förenkla och omforma, och sedan ge en riktig version av vad läraren har att framföra. Facktermer och komplicerade uttryck finns inte i teckenspråket. Om teckenspråket vore så fulländat, då skulle kanske det hela klaras med en simultantolk. Men även om det funnes så skickliga tolkar tappar mottagaren förr eller senare tråden under en föreläsning, och då kan sammanhanget gå förlorat. Lösningen på det problemet måste, som vi motionärer också har antytt, vara att läraren behärskar teckenspråket. Redan det som jag här har anfört visar att det är välbefogat med en utredning av problemen med universitetsutbildning för döva. Om elevunderlaget i vårt land anses för litet bör man kunna samarbeta med de övriga nordiska länderna. Utredningen behövs också för att få fram kurser som anpassas till de dövas förutsättningar. De högre studierna bör varvas med fortlöpande utveckling av språkbehärskning och inlärning av nya begrepp som rör utbildningen. En stor portion social träning bör också ingå i kurserna. En utslussning i arbetslivet bör vara självklar, och den saken bör beaktas när kurserna läggs upp. Eftersom det är ett uppenbart faktum att vi i dag inte är redo att ta emot döva vid universiteten på det sätt som de har rätt att kräva, så räcker inte det som hittills har åstadkommits. Ett minimikrav i det läge som vi nu befinner oss i är alltså att frågan utreds seriöst. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1388.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1975/76:9 behandlar bl.a. motion 1975:515 av mig och några medmotionärer. Vi tar där bl.a. upp de dövas problem i samhället. Teckenspråket är för de döva ett synligt och därmed säkert kommunikationsmedel. Det är obestridligt att teckenspråket ger de hörselskadade barnen större språkförståelse och därmed större möjligheter att uppleva gemenskap med andra människor. De erhåller bättre möjligheter att göra sig förstådda av sina föräldrar och övriga nära anhöriga. Dessa eftersträvar nämligen att lära sig teckenspråket, om deras hörselskadade barn får lära sig detsamma. Därmed ökar barnens möjligheter att få uppleva en gemenskap, värme och känslokontakt som är av utomordentligt stort värde för deras personliga utveckling. Det är omvittnat av de döva själva att de inte på samma sätt som andra medborgare kunnat komma i åtnjutande av den utveckling som skett på många olika områden i samhället. Ringa möjligheter till kommunikation skapar få möjligheter till kontakt med andra människor och olika aktiviteter. Det kan gälla information i allmänhet. Det kan gälla vanlig enkel medmänsklig kontakt. För den döve är det av stort värde att få kontakt med andra människor i sitt arbete och på fritiden. Jag anser att det är av vikt att så många människor som möjligt kan detta teckenspråk för att de döva över huvud taget skall komma i kontakt med yttervärlden. I dag kan en döv ej uppsöka en allmän inrättning såsom försäkringskassan, arbetsförmedling, kommunalkontor, bank, postkontor eller sjukhus utan att vara försedd med tolk. Barn har lätt att lära. Jag anser därför att det skulle vara viktigt för den framtida utvecklingen för de döva, för att bryta deras isolering, att införa teckenspråket i mellanstadiet för alla elever. Teckenspråket är mycket lätt att lära efter den nya teckenordboken, varför jag anser att lärare och elever på ett demokratiskt sätt tillsammans skulle kunna lära sig teckenspråket. Utskottet framhåller att det skulle innebära alltför stort ingrepp i läroplanen och få konsekvenser för andra ämnen, om man införde teckenspråket som läroämne på grundskolans mellanstadium. Jag anser att det inte behöver göras ingrepp i läroplan eller få konsekvenser för andra ämnen. Man kan exempelvis lägga denna undervisning på svensktimmarna tillsammans med svenskan, så blir förmodligen också svenskan roligare för eleverna. Man behöver heller ingen speciell lärare; det kan svenskläraren lära ut samtidigt som han eller hon lär sig själv teckenspråket. Man kan också tänka sig att man ger de elever som vill det möjligheten att lära sig teckenspråket som fritt valt ämne. Herr talman! Det skulle vara frestande att yrka bifall till motionen för att se hur de av riksdagens ledamöter som sitter med i olika handikapporganisationer röstade, om de verkligen vill göra något för de handikappade eller om det bara är tomt prat. Men jag skall inte försätta dem i den situationen. Hade jag varit mer kunnig i teckenspråket än vad jag är, skulle jag med talmannens tillåtelse hållit detta anförande på teckenspråket, för att kammarens ledamöter skulle få känna hur en döv människa känner sig, som inte förstår vad vi pratar om som har fått förmånen att höra. Herr talman! Jag räknar med att återkomma i frågan. Vid en eventuell votering kommer jag att stödja de båda reservationer som är fogade till utbildningsutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! De frågor som behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 9 har behandlats i motioner till flera riksdagar, och detta visar ett stort intresse för de dövas problem. I de flesta av årets motioner har några väsentliga nya synpunkter inte framkommit. Utskottet är liksom tidigare år i lika hög grad som motionärerna angeläget om att möjligheterna ökas för de hörselskadade och döva att kommunicera med sin omgivning, och utskottet har i sina betänkanden framhållit angelägenheten av att man tar till vara alla möjligheter att bryta de hörselskadades isolering. Trots utskottets positiva yttrande och intresse för frågorna föreligger det ändå två reservationer till det betänkande som nu behandlas, båda av fru Lantz. Den första av dessa gäller speciallärarutbildningen. Beträffande denna erinrar utskottet om att det inom skolöverstyrelsen finns en arbetsgrupp för revidering av utbildningsplanen för lärare för hörselskadade elever, och denna arbetsgrupp hoppas, enligt uppgift därifrån, att under december månad i år — alltså nästa månad — kunna redovisa resultatet av detta arbete. Riksdagen brukar ju inte föregripa en utredning, framför allt inte om utredningen befinner sig i ett slutskede. En ändring av uppgifterna för arbetsgruppen kan dessutom innebära en försening av dess arbete. En bättre bedömning av bl.a. de blivande lärarnas teckenspråksutbildning kan göras när SÖ:s arbetsgrupp har lämnat sina förslag, och därför bör inte riksdagen nu göra något uttalande. Den andra reservationen gäller teckenspråksundervisning för bl.a. dem som arbetar inom serviceoch vårdyrkena. Även här stryker utskottet under att det har stor förståelse för önskemålet att man underlättar de hörselskadades inlemmande i samhället genom åtgärder för en mera allmänt spridd kunskap om teckenspråk. Den undervisning som det är fråga om i motionerna är emellertid närmast en inomverksutbildning. Utskottet pekar på en del av de åtgärder som gjorts och som syftar till att förbättra de dövas och hörselskadades möjligheter att få kontakt av olika slag. Jag skall här bara nämna ett par av dessa åtgärder. En nybörjarkurs i teckenspråk för hörande genomförs under innevarande höst och under våren 1976 av TRU. Vårriksdagen i år biföll regeringens förslag om ett särskilt statsbidrag för medverkan av teckenspråkstolk i studiecirklar. Det bedrivs också sedan flera år tillbaka en försöksverksamhet med tolkar åt sådana döva som behöver teckenspråket för sina kontakter med omvärlden. I samband med handikapputredningens arbete tas även upp möjligheterna för döva att deltaga i kulturell verksamhet. I början av nästa år väntas utredningens förslag föreligga. Nr 29 I detta sammanhang vill jag också nämna att även vissa folkrörelser Onsdagen den är engagerade, bl.a. och framför allt ABF, som lägger ner en omfattande 26 november 1975 aktivitet. Sveriges dövas riksförbund och dess ungdomsorganisation är — för övrigt medlemmar i ABF, likaså Hörselfrämjandet. Jag kan ta exempel Vissa handikappfrån Skåne, där det råder ett gott samarbete mellan de dövas föreningar frågor och ABF-distriktet, liksom jag antar att det är inom övriga distrikt. Inom Skånedistriktet tjänstgör ständigt över 25 tolkar inom studiecirklarna. Nu i lördags och söndags anordnade Skånes ABF en kurs för tolkar och cirkelledare i teckenspråksverksamhet. Sammanlagt är över 500 personer i Skåne med i studiecirklar om teckenspråket. De flesta av deltagarna är hörande. Över 200 döva eller hörselskadade är med i mötesverksamhet och andra aktiviteter. Vid ABF-distriktets årsmöten är alltid några av dessa med och kan deltaga i förhandlingarna med hjälp av tolkar. Så fort någon förklarar sig intresserad av något slags aktivitet, kan ABF i regel hjälpa till att ordna och bekosta hjälp i form av tolkning. Men trots det jag nu har nämnt återstår självklart mycket att göra på detta område, det är utskottet medvetet om. När det gäller motionen 1388, som fru Marklund yrkat bifall till, om specialskola på högskolenivå för döva och gravt hörselskadade, redovisar utskottet vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka direktiv H 75 fått beträffande förtur för de handikappade. Detta gäller även de döva och hörselskadade. Utskottet utgår också ifrån att H 75 även i övrigt skall tillvarata de handikappades speciella intressen. Detta gäller även de lokala organisationskommittéerna. Motionärernas förslag strider mot de tidigare riksdagsbeluten om att utbildningen av de handikappade bör i görligaste mån förverkligas inom ramen för det reguljära utbildningsväsendet. Beträffande motionen 515 av herr Andersson i Edsbro m.fl., som herr Andersson i Edsbro alldeles nyss har redogjort för, om försöksverksamhet på grundskolans högstadium kan nämnas att ett liknande yrkande avslogs förra året. Utskottet avstyrker även i år med samma motivering denna motion.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
Herr talman! Herr Jönsson i Arlöv inledde med att säga att det inte fanns några väsentligt nya synpunkter i de motioner vi nu behandlar. Jag kunde inte heller finna några nya synpunkter i de argument för att 173 avslå motionerna som herr Jönsson här anförde. Herr Jönsson sade att vi här i riksdagen inte brukar föregripa utredningar som sysslar med frågan om speciallärarutbildning. Men ett bifall till reservationen I innebär ändå en betoning av det nödvändiga i snara åtgärder på det här området. Ett faktum är ändå att lärarutbildningen är en flaskhals för den önskvärda och nödvändiga breddningen av teckenspråkets användning. När det gäller motionen 1388 bemötte jag redan i mitt anförande utskottets motivering för ett avslag på motionsyrkandena. Till detta vill jag nu bara lägga att det bidrag på 3 100 kr. som de döva får per termin för att klara sin situation är ett mycket blygsamt belopp i förhållande till vad en utbildning verkligen kan kosta för dem. Det finns ett exempel, nämligen Ulla Bella Theorin som utbildade sig till fritidspedagog och fick betala 27 000 kr. i tolkningskostnader. Detta exempel är hämtat från 1970. Dessa studier är dessutom att betrakta som mindre komplicerade jämfört med universitetsstudier i egentlig mening. Även detta talar för att det alltså finns anledning att utreda möjligheterna just för de döva att få högre utbildning.

Herr talman! Det är fjärde året i rad som jag har en motion i denna fråga. Tidigare år har jag väckt motionen tillsammans med min partikollega Lennart Mattsson i Lane-Herrestad men i år tillsammans med flera andra. Jag har alltså tagit upp frågan om teckenspråkets ställning i undervisningen av döva barn. De senaste åren har jag begränsat mig till frågan om utbildning av lärare för specialskolor som undervisar döva barn för att dessa lärare skall få kompetens att undervisa i och på teckenspråket. Som det nu är saknar vi nämligen vid specialskolan för döva barn lärare som behärskar teckenspråket i sådan utsträckning att de kan undervisa på det. Det är knappt så man tror att det är sant. Alla som kommer i kontakt med döva barn, deras och deras familjers problem vet vilka ödesdigra konsekvenser det får för det döva barnet att inte ha haft möjligheter att på teckenspråket kunna kommunicera med de nära anhöriga — det är i första hand dem det gäller — och kamrater. Det har stor betydelse för deras möjligheter till inlärning, språkförståelse och därmed till möjligheterna att uppleva kontakt med andra människor. Vi måste omgående börja med lärarutbildning annars kommer vi aldrig till rätta med problemet. Jag undrar hur många årskullar av döva barn som skall behöva lida för att riksdagen inte insett hur viktig den här frågan är? För tredje året i rad hänvisar nu utbildningsutskottet till skolöverstyrelsen. 1973 sade utskottet att SÖ hade påbörjat en översyn av utbildningen av lärare för döva barn, varvid frågan om omfattningen av den teckenspråksutbildning som de blivande lärarna skall genomgå skulle behandlas. 1974 hänvisade man till att samma utredning pågick. I år skriver utskottet att SÖ säger sig ha för avsikt att revidera och komplettera — Nr 29 den supplementdel till läroplan för grundskolan som gäller för syn-, hör Onsdagen den seloch talskadade. ”Under oktober månad i år har SÖ gått ut med 26 november 1975 förslag till skolorna att inom varje skola bilda arbetsgrupper kring lä= — roplansarbetet.” Det gör man alltså för att få ytterligare erfarenheter. Vissa handikapp Jag undrar hur länge till man skall behöva utreda och fördröja den — frågor här frågan? Jag tror att de flesta vet hur viktig den är och hur mycket den brådskar. Vi har en växande opinion som kräver att teckenspråket får en annan ställning i undervisningen av döva barn, en opinion som stärkts av att TV engagerat sig i frågan. Men utbildningsutskottet säger precis detsamma som i sitt betänkande i fjol att man inte anser sig ha underlag för en uppfattning i sakfrågan. För det har man alltså inte. Herr Jönsson i Arlöv framhåller som utskottets representant att utskottet inte vill ge någon bestämd mening till känna, för då skulle man, om jag fattat rätt, fördröja SÖ:s arbete med detta. Jag kan inte riktigt förstå den logiken. Sakfrågan är kort uttryckt denna: Skall de döva — det är de totaldöva det gäller och det finns sådana — få rätt att använda sig också av teckenspråket för att kunna meddela sig med andra, för att över huvud taget öka sina förutsättningar att fungera tillsammans med andra människor och i samhället? Jag finner det ofattbart att den frågan behöver ytterligare övervägas och jag kan inte tyda det som annat än ett bristande intresse från utskottets sida för de dövas situation att man inte velat ge uttryck för en bestämd mening i själva sakfrågan. Min partikollega Elis Andersson i Edsbro har i den motion han själv talat om i dag väckt frågan om försöksverksamhet med teckenspråksundervisning på grundskolans mellanstadium. Jag har i och för sig stor förståelse för motionen, men det är betecknande och säkert alldeles riktigt att utskottet när det avstyrker motionen bl.a. hänvisar till att förslaget inte går att genomföra därför att vi icke har för teckenspråksundervisning kvalificerade lärare. Nej, det har vi verkligen inte. Vi har det, som jag tidigare sagt, inte ens för de döva barnen. Det brådskar; får vi inte lärare kan vi över huvud taget inte gå vidare och kräva mer teckenspråksundervisning i skolan. Fru Lantz har i reservation tagit upp i stort sett samma yrkande som jag har i min motion och hon har även hänvisat till min motion. Vpk:s partimotion har i stort sett samma yrkanden som jag hade i min motion. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen I och kommer att stödja den. Jag kommer också att stödja reservationen 2. Det yrkandet ingår inte i min motion men jag tycker att även det som tas upp där är väsentligt för de dövas förutsättningar att delta i den samhälleliga gemenskapen. De bör få möjlighet att tillgodogöra sig den information som alla bör ha rätt till i samhälleliga frågor.

Herr talman! Beträffande önskemålet i motionen 1344 av fröken Andersson m.fl. om åtgärder för att ge teckenspråket en bättre ställning inom specialskolan för döva och hörselskadade säger utskottet, som fröken Andersson erinrar om, att det utredningsarbete som nu pågår bör bedrivas med skyndsamhet. Dessutom finns ett tillägg som inte förekommit i tidigare betänkanden. Vi säger att vi utgår ifrån att motionärernas önskemål därvid tas under övervägande. Detta bl.a. med hänsyn till den delvis ändrade uppfattning om teckenspråket som kommit fram ” under de senaste åren. Längre anser sig utskottet inte kunna gå i ett läge då expertisen tyvärr fortfarande inte är överens. Det är dock en så pass positiv skrivning att jag tycker att även fröken Andersson borde kunna känna sig nöjd. Jag förutsatte att av mitt tidigare anförande framgick att jag liksom fröken Andersson tror på teckenspråkets framtid. Men det är ändå ett faktum att en del fackmän har en annan uppfattning. I ett nyligen utkommet temanummer av en svensk lärartidning finns lärare som uttalar vissa farhågor. Jag anser därför fortfarande att vi bör avvakta resultatet av läroplansarbetet.

Herr talman! Nej, herr Jönsson i Arlöv, det räcker inte längre med positiva skrivningar. Det behövs åtgärder i den här frågan, och de behövs snabbt. Jag tror i och för sig att man måste avvakta skolöverstyrelsens översyn, men jag menar att utskottet hade kunnat ha en uppfattning i själva sakfrågan och starkare understrukit att det snabbt bör läggas fram förslag. Men utskottet har valt att icke ha någon uppfattning i sakfrågan. Herr Jönsson åberopar vissa experter, och jag skall ärligt säga att jag inte har läst vad de skriver. Men alla döva och deras organisationer står helt bakom kravet på en teckenspråksutbildning, och det är ändå det viktigaste.

Herr talman! Vi har tidigare i dag haft en intensiv debatt om idrottsrörelsen och dess framtida verksamhet. Det nu föreliggande ärendet är en del av den motion som vi tidigare behandlat, den del som hänförts till utbildningsutskottet och som omfattar frågan om motionsidrott, elitidrott, tävlingsverksamhet, i vad avser forskning och utbildning. För det första har utbildningsutskottet haft att behandla frågan om de människor som vill kombinera idrott och utbildning inom gymnasieskolan skall få detta önskemål tillgodosett. För det andra menar vi att det även vid universiteten är nödvändigt att anpassa studiegångar till elitidrottsmännens behov. För det tredje vill vi motionärer intensifiera den idrottsvetenskapliga forskningen. Det sistnämnda är — det vill jag starkt poängtera — av utomordentlig betydelse för hela detta område: kost, motion och idrott. Låt mig börja med den första punkten där man från utskottets sida hänvisar till en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen som sysslar med de här frågorna och kan tänkas lägga fram förslag. Jag vill här kort redogöra för den utvärdering, Elitidrott-Utbildning, som Riksidrottsförbundet har gjort av den verksamhet som pågått på försök några år. Av den sammanställning över specialförbundens medverkan på olika orter som finns redovisad framgår att försöksprojektet utvecklats från sex idrotter på två orter läsåret 1972 75. Denna utveckling är ett tecken på att arbetsgruppens förslag om sammandragning av många idrottare från olika grenar till vissa orter med rikt utbud av utbildningsvägar och goda träningsmöjligheter inte hållit i praktiken. Vidare framgår det av svaren på såväl elevernas som specialförbundens enkäter från båda försöksåren att hittills är lättnader i skolgången och bättre ekonomiskt stöd mest önskade förbättringar. Det bör då först konstateras att eleverna i dag inte har någon generell rätt till lättnader i det vanliga skolschemat. I Järpen t.ex. har schemat lagts så att eleverna under försäsong och tävlingssäsong kunnat träna under dagtid. Det är korrespondensgymnasieskolans möjligheter som medfört att det gått att göra detta. 25 timmar lärarledd undervisning kan med god vilja förläggas till en helgdag plus fyra förmiddagar. Viss frihet att bestämma antalet ämnen per läsår har också utnyttjats för att underlätta för Järpeneleverna att klara kombinationen elitidrottssatsning studier. Bland de önskemål som man från idrottens sida kan ha beträffande lättnader i skolgången bör önskemålet om rätt till ändring av timplanerna vara det ena. Gymnasieskolan ger i dag eleverna rätt att på de flesta linjer välja estetisk specialisering eller en variant. Däremot ges inga sådana möjligheter beträffande idrottsspecialisering. Bara genom att samma möjlighet ges att välja idrottsträning som specialisering skulle i de flesta årskurser tre lektionstimmar kunna frigöras. Om dessutom gymnastiklektionerna kunde förläggas till specialidrottsträningen skulle ytterligare tre lektioner frigöras. Fullt klart är att schematekniska problem kommer att uppstå vilka metoder man än väljer, men oavsett om en nedsättning av antalet lektioner kommer att medföra längre sammanhängande ledighet eller ej, innebär den ett lugnare tempo därigenom att pressen på eleven minskar. Beträffande ekonomin bör man beakta att Riksidrottsförbundets satsning görs med statliga medel avsedda för utbildningsändamål inom idrottsrörelsen. En strävan bör vara att verksamheten snarast möjligt blir godkänd av regering och riksdag, så att den därefter kan bedrivas med andra statliga medel än de som f.n. används. Detta godkännande gäller i första hand arvoden till de instruktörer som bör anställas som lärare och avlönas av kommuner, med samma regler för de lärararvoden som betalas av statsbidrag som dem som gäller andra lärarlöner. I diskussionen om försöksobjektens framtid framhåller Riksidrottsförbundet att en permanentning av idrottslinjerna nu är mogen att genomföras. Fördelen med en sådan permanentning är klar: berörda myndigheter får godkänna verksamheten och därvid ange var medel skall tas för verksamhetens bedrivande. Motivet för att intensifiera den idrottsvetenskapliga forskningen hänger samman med det stora antal människor som sysslar med motionsidrott. Jag har tidigare i dag i en debatt sagt att låginkomstutredningen har kommit fram till beräkningen att drygt en miljon människor i Sverige idrottar aktivt. Bara den siffran utgör tillräcklig anledning att motivera idrottsforskningen. Men det finns ytterligare skäl för att mera systematiskt granska och värdera den idrottsliga verksamheten. Idrotten är betydelsefull för vår inställning till kroppen och den kroppsliga aktiviteten, inte bara hos idrottsutövarna utan också hos människor som inte idrottar. Här måste forskningen hjälpa idrottsorganisationerna och allmänheten att på ett riktigt sätt, t.ex. genom massmedia, föra ut förslag och kunskaper om hur man bör sköta sin kropp med olika fysiska aktiviteter. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till en rapport från den finska idrottsoch hälsovetenskapliga fakulteten, som anför följande om Nordiska rådets medlemsförslag till ett nordiskt forskningsprogram: ”Idrottsoch hälsovetenskapliga fakulteten konstaterar, att man tidigare i olika samband har framfört förhoppningar om nordiskt samarbete inom idrottsvetenskaplig forskning. Sporadiska försök har vidtagits för att utveckla detta samarbete, men tillsvidare utan framgång. Fakulteten anser det ändamålsenligt att påbörja det nordiska samarbetet med vetenskaplig informationsverksamhet; i synnerhet utbyte av forsk ningsrapporter och konsultationer i forskningsprojekt, som man håller på att planlägga. Då den idrottsvetenskapliga forskningspersonalen är och kommer att vara relativt begränsad, är det synnerligen viktigt, att konsultativa sammanträffanden kan arrangeras regelbundet för enskilda forskare eller forskningsinstitut. Den idrottsvetenskapliga dokumentationsverksamheten bildar en viktig samarbetsform. Det är språkligt motiverat, att i synnerhet Sverige, Norge och Danmark samarbetar på detta område, men även de finländska idrottsforskarna anser det av vikt att delta i ett dylikt dokumentationssamarbete. Man kan även tänka sig att de redan verksamma dokumentationsenheterna gör en arbetsfördelning, på grund av att resurserna på detta område verkligen är obetydliga och förhållandena i de nordiska länderna rätt likartade.” Sett ur dessa perspektiv hade det varit önskvärt att förslagen i motionen hade tillstyrkts av utskottet, så att riksdagen fått uttala sin viljeinriktning inom detta område. Med kännedom om och med tanke på att utskottet här tyvärr är enigt om avslag på motionerna finns det emellertid ingen anledning för mig att nu yrka bifall till den här delen i motionen. Jag har dock med detta inlägg velat klargöra hur vi har sett på frågan om utbildning och forskning inom idrottsrörelsen. Så till sist några ord om motionen 824 av mig och ytterligare några ledamöter, där vi vill ha en utökning av gymnastiklektionernas längd från 40 till 60 minuter. När grundskolan infördes 1962/63 ville man dra ner gymnastiktimmarna från fyra till två, men man lyckades rädda en timme, så att det blev tre veckotimmar, vilket fortfarande är normen. Av dessa tre veckotimmar kan man konstatera, efter undersökningar och uppgifter av gymnastiklärare, att ungefär 20 minuter effektiv träning blir kvar av varje 40-minuterslektion. Det blir sammanlagt 60 minuters fysisk träning i veckan. Jag tycker det är högst otillfredsställande att man på detta sätt naggat detta ämne i kanten. Sanningen är att undervisningen i fysisk fostran inte anpassas till våra nya livsvillkor. Hänsyn har inte tagits till folkomflyttningen, ökningen av levnadsstandarden etc. De flesta barn har i dag nära till sina skolor eller åker till dem i skolskjuts. De behöver inte springa i trappor utan åker hiss. De äter i skolan och slipper springa hem på lunchrasten. TV och föräldrarnas bilar är andra saker som minskar deras aktivitet. Den stegrade naturliga inaktiviteten måste kompenseras genom ökad fysisk träning i skolan för att främja den friskvård som myndigheterna numera villigt ansluter sig till. Bäst angriper man problemet genom en vettigt uppbyggd gymnastik, vars mål inte skall vara att producera stjärnor för idrotten, utan att skänka eleven en god fysik, att motivera individen för fysisk aktivitet. Vi har bara en kropp, den får vi dras med hela vårt liv och därför är det viktigt att vi så tidigt som möjligt lär oss att sköta den. Genom att ge eleven motivation för fysisk träning, för egen del och med utgångspunkt i egna förutsättningar, blir denna en naturlig del av elevens livsstil även när han eller hon gått ur skolan. Alla som sysslar med fysisk träning inom skolan är i dag mycket angelägna om att få en utökning och omläggning av gymnastiklektionerna för att i någon mån komma ifrån den stress och det jäkt som i dag förekommer i de här sammanhangen. Jag tycker, herr talman, att det hade varit motiverat att utskottet och därmed riksdagen uttalat sin viljeinriktning för den fysiska träningen inom skolans ram, som är så viktig för den kommande generationen.

Herr talman! Jag ber att i några ord få tala för min motion 1975:1363. I tre års tid har jag försökt få motioner i samma ämne hänvisade till socialutskottet, men de hamnar ständigt i utbildningsutskottet, och därför får jag lov att ta till orda i det här sammanhanget. Vi har tidigare i dag här i kammaren talat mycket om idrottens stora betydelse för folkhälsan. I anslutning till det resonemanget kan jag förutskicka en ny rekordnotering — tyvärr allt annat än glädjande. Alla tecken tyder på att vi i år kommer att uppnå 100 miljoner sjukdagar i vårt land. Den starka ökningen av antalet sjukdagar är en tydlig larmsignal, som bör leda oss till att ta alla rimliga medel i anspråk för att förbättra situationen. Svagheter, krämpor och besvärliga sjukdomar går allt längre ned i ungdomsleden. Endast 65 96 av landets manliga ungdom fullgör numera det som kallas allmän värnplikt. Ca 25 96 är befriade av fysiska och psykiska skäl. Det finns sakliga skäl att peka på vissa företeelser i dagens samhälle som bidragande orsaker till fysisk och psykisk konditionsnedsättning. Jag tror att de flesta kan hitta avsnitt i samhället där allt inte är så bra. Man kan t.ex. klart ange att samhällsutveckligen även för barn och ungdom har inneburit en fysisk aktivitetsminskning. Det vitsordas från läkarinstitutioner och av enskilda läkare att fysisk träning under skoltiden — för att nu anknyta till utbildningsutskottets verksamhetsområde — bl.a. kan leda till ett förbättrat kunskapsinhämtande genom ett bättre allmäntillstånd. Ett bättre allmänt konditionstillstånd ger också större motståndskraft mot sjukdom, stress och andra påkänningar. Jag har försökt att uttrycka vinsten av fysisk träning i tidiga år — genom gymnastik, idrott m.m. — i ett diagram i min motion. Detta visar helt naturligt en ökad konditionsnivå för barn och ungdom som får tillräcklig motion. Denna förbättrade kondition är värdefull under den tid den varar, dvs. under uppväxttiden. Men det verkligt angelägna syftet med motionen är att påvisa hur denna aktivitet i uppväxtåren ger en fortlöpande konditionsvinst under hela livsförloppet. Det ger således en höjning av den allmänna styrkan, motståndskraften och rekonditioneringsförmågan = Nr 29 för individen även i vuxen ålder. Detta måste anses vara en oerhört stor vinst för samhälle och enskilda — minskat lidande, minskade ekonomiska utlägg, bättre deltagande och bättre kraft i produktionen. Men det är under uppväxtåren som detta måste grundläggas, alltså — Fysisk träning under den tid då muskler, organ och sinnen tillväxer. Efter 20-årsåldern — m.m. finns inte längre samma möjligheter att bygga upp denna s.k. grundkondition. Jag har nu i tre år begärt en utredning för att få även en politisk bekräftelse på att det som inte grundlagts av fysisk — och därmed även psykisk — kondition i uppväxtåren svårligen kan återhämtas i vuxen ålder. Då så har konstaterats vara riktigt skulle avsevärt större insatser än i dag göras på ungdomens fysiska fostran, även om det skulle inverka på lästiden i skolan. Men det finns ju också mycket att göra ute i samhället. Herr talman! Motionen lottas varje år på utbildningsutskottet. Jag har inga yrkanden nu, men jag har en vädjan till talmännen, till kammarens sekreterare och till berörda utskott, att motionen, när jag enträget kommer igen med den nästa år, får hamna i socialutskottet — med förhoppning om att man äntligen skall uppmärksamma denna fråga. Radio, TV och tidningar har uppmärksammat den och har kallat det för försummelse att man inte har givit ungdomen mera ”utgångskraft”. Vi skall väl inte vara försumliga i riksdagen i detta fall.

Herr talman! Först vill jag gärna säga att jag inte på något sätt ifrågasätter herr Rämgårds intresse och kompetens när det gäller att diskutera idrottsoch gymnastikfrågor. Att satsa mer på forskning inom idrotten tror jag också kan vara ett behjärtansvärt ändamål. Men utskottet har inte heller bestritt detta. Man konstaterar nämligen att det faktiskt görs en hel del. År 1972 inrättades ett idrottens forskningsråd, vars medlemmar, som tillsätts av Riksidrottsförbundet, har en bred vetenskaplig representation. Det krav på utbildningslinjer, anpassade för elitidrottare, som förs fram i motionen 124, har också ganska väl tillgodosetts. Herr Rämgård var inne något på detta, och jag behöver inte uppehålla mig vid detaljerna. Får jag emellertid anlägga en framtidsaspekt, så skulle jag vilja säga att den högskolereform som vi här har antagit och etablerat också innebär att man underlättar för de studerande att göra olika kombinationer för sin utbildning inom den nya högskolan. Även de som har andra intresseområden har väl ungefär samma möjligheter. I motionen 124 föreslås också att det skall utarbetas för idrottsmännen lämpliga studievägar även i andra hänseenden, exempelvis inom gymnasieskolan. Jag förstår att herr Rämgård själv menade att det många gånger var schematekniska svårigheter. Nu pågår ju en försöksverksamhet, och den undersökning som etableras för att komma till rätta med 83 Nr 29 problemen kommer också att lägga fram förslag till en schemateknisk lösning för gymnasieskoleutbildning i dessa hänseenden. Sedan noterar jag bara när det gäller motionen 824 att SÖ redan har tillsatt en utredningsgrupp beträffande dessa problem kring lektionerna. Fysisk träning Får jag påminna om att SÖ hänvisar till fysiologiska undersökningar m.m. som visar att flera kortare gymnastiklektioner ger bättre effekt än några få längre. Det är egentligen raka motsatsen till vad motionärerna pläderar för. Men inte desto mindre har SÖ meddelat att man ämnar tillsätta en arbetsgrupp som skall analysera frågan och utarbeta förslag till sche | malösning för att effektivisera utnyttjandet av de där 40 minuterna som herr Rämgård talade om. Det är klart att jag kan hålla med om att det | inte är särskilt bra ifall denna tid naggas för mycket i kanten. Jag vill mot denna bakgrund, med anledning av motionen 824 och med hänsyn till de aktiva undersökningar som sker enligt motionens I linje, rekommendera herr Rämgård att se över området för att få klarhet | i om det verkligen blir något resultat av undersökningarna. Annars finns det ju ett ännu större motionsutrymme en annan gång. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag i fråga om motionerna 124 och 824. I Så några ord om den fråga där herr Gernandt motionerat. Det är möjligt, herr Gernandt, att motionen 1363 åtminstone i vissa delar skulle ha behandlats i socialutskottet. Men motionen tar ju också upp frågan om undervisning i fysisk träning, vilken faller inom utbild | ningsutskottets område, exempelvis när det gäller den obligatoriska uni dervisningen i skolan. Där har vi faktiskt den uppfattningen i utskottet att det kommer att bli en starkare aktivitet på det här området när SIA reformen genomförts. Detta med friare resursanvändning osv. kan man | inom varje skolenhet använda för att göra en ännu bättre insats. Jag är väl medveten om det som diagrammet i motionen utvisar, nämligen att man har nytta av fysisk träning i unga år under hela levnadsförloppet. Jag tror också att detta ändamål är mycket behjärtansvärt. Men utskottet har som sagt funnit att när det gäller dess område - den obligatoriska skolan — bör det bli möjligheter till effektivare insatser på området. Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag även i fråga om motionen 1363.
Herr talman! Jag delar Rolf Rämgårds principiella inställning till ämnet gymnastik som sådant. Det är alltså även enligt min uppfattning självklart att man skall kunna ta ut så mycket som möjligt av varje lektion. Då är det beklagligt att så mycken tid uppenbarligen går bort i samband med gymnastiklektionerna för avklädning och påklädning. Det finns dock möjligheter redan nu att komma något till rätta med problemet. Vi arbetar ju med s.k. 20-minutersmoduler inom skolan och 84 har alltså möjligheter att av tre 40-minuterslektioner göra två 60-mi nuterslektioner. Då får man ändå något längre gymnastikpass, så som «Nr 29 Rolf Rämgård pläderar för. Den sammantagna tiden blir naturligtvis inte Onsdagen den längre, men man får längre gymnastikpass. 26 november 1975 Man kan också tänka sig att man lägger en 20-minutersmodul såväl före som efter en 40-minuterslektion som rast för att på det sättet kunna = Fysisk träning utnyttja själva lektionen bättre och använda rastmodulerna för avkläd = m.m. ning och påklädning. Detta innebär emellertid — det måste man vara helt på det klara med — en förlängning av skoldagen, och det måste givetvis vägas även däremot. I motionen antyds att man skulle kunna tänka sig att ta bort friluftsverksamheten i nuvarande form och i stället lägga in den tiden i form av gymnastiklektioner. Jag för min personliga del är i varje fall inte beredd att biträda en sådan lösning. Jag tror att det är till nytta för skolundervisningen över huvud taget att vi alltemellanåt kan lägga in friluftsverksamhet och avbryta den dagliga rutinen med sådan verksamhet. Man kan naturligtvis också tänka sig att öka tiden för gymnastikundervisningen som helhet. Men då skall man vara på det klara med att det måste ske på bekostnad av någonting annat, såvida man inte återigen vill öka skoldagens längd. Där uppstår alltid samma dilemma: Var skall vi ta den tiden?
Herr talman! Jag utgår från att fysisk träning skall förekomma i skolan inte bara några få gånger i veckan utan att det skall vara en kontinuerlig träning flera gånger varje vecka. Med utgångspunkt i vad forskarna säger är det också angeläget att man vid varje lektion får tid till uppmjukning innan man sätter i gång den fysiska träningen. Man skall inte behöva jäkta både före och efter en gymnastiklektion. Framför allt måste eleverna ha möjligheter att duscha efter träningen. Tyvärr förekommer det i dag ofta att lärarna inte hinner se till att eleverna duschar efter gymnastiken, och det är ytterst beklagligt. Eleverna måste läras att sköta sin fysik, och i den skötseln ingår just dessa moment före och efter gymnaastiklektionerna. De är lika viktiga som den fysiska aktiviteten som sådan. Jag menar alltså att det är oerhört viktigt att eleverna får tid till en mjuk start och en avslutning utan jäkt vid varje gymnastiklektion. Varje gång man talar med skolfolk om möjligheterna att öka ut tiden för fysisk träning möts man av frågan: Var skall den tiden tas ifrån? Vill du ta den tiden från något annat ämne? Nej, men eleverna har en skolvecka på 35-36 timmar, och ingen vill ens lyssna på talet om att öka ut den tiden. Här är det heller inte fråga om att utöka timantalet eller att förlänga skolveckan. Men eleverna finns ju på skolan; kan man då tänka sig en bättre användning av håltimmar och annan spilltid än olika former av fysisk träning — alltså inom den angivna ramen? Det finns mycket att göra där. Och det är angeläget att det görs snarast. Detta har varit på tal i många år, men tiden bara går. Nu är det högst angeläget att vi verkligen får en riktig uppläggning av den fysiska trä
Herr talman! Det är egentligen inte mycket att tillägga i denna fråga. Jag sade faktiskt ingenting om schemabegränsningen, men det är väl någonting som herr Rämgård ändå hade tillvitat skolfolket. Och det är riktigt att begränsningen finns. Men jag tror att med det kommande förslaget till organisation av skolarbetet kommer vi att få bättre möjligheter att utnyttja de håltimmar och den spilltid som herr Rämgård här talade om. Jag tänker då på den fria resursanvändningen, skoldagarnas längd osv. Därvid kommer idrotten att få en framträdande plats. Herr Rämgård nämnde också duschmöjligheterna i samband med gymnastiklektionerna, och där vill jag hänvisa till vad skolöverstyrelsen har sagt. Möjligheterna i det fallet skall givetvis ses över och tas till vara på bästa möjliga sätt. Den arbetsgrupp som tillsatts på skolöverstyrelsen skall också syssla med dessa frågor och har dem på sitt program.
Herr talman! Jag respekterar herr Rämgårds förslag om en utökning av skoldagen. Det är ju en klar anvisning på hur man skulle kunna gå till väga i detta fall. Men då måste herr Rämgård vara medveten om att exakt samma krav reses från många håll inom skolan, och om man försöker tillmötesgå alla de kraven finns det risk för att vi får en betydligt utökad skolvecka att arbeta med. Men ännu har ingen varit beredd att öka ut skolveckan. Jag menar därför att vi måste vara försiktiga innan vi går in för en sådan lösning.
Herr talman! Ja, här är det fråga om en prioritering, och jag anser att elevernas fysiska fostran är av så stor betydelse att jag vill prioritera den framför skolans övriga ämnen. Det är min utgångspunkt, därför att jag anser den fysiska träningen vara så väsentlig för den kommande generationen. Sedan vill jag tillägga att gymnastiken i dag faktiskt är det enda ämne på skolschemat som helt saknar fasta kursplaner. Undervisningen beror alltså, som herr Nyhage var inne på i sitt tidigare resonemang, helt och hållet på hur den enskilde gymnastikläraren lägger upp den. Det är inte heller tillfredsställande.
Herr talman! Jag vill bara påtala att även andra lärare torde vilja prioritera sina ämnen. Gymnastiken har tre veckotimmar. Det är inte alla ämnen som har det. Om man ökar antalet gymnastiktimmar kommer säkert starka krav att ställas från företrädare för andra ämnen att också deras timantal skall ökas. Därför menar jag att vi måste vara försiktiga med att vidta sådana åtgärder.

Herr talman! Ursprungligen utbildades vårdyrkespersonal vid landstingens vårdyrkesskolor. När sedan den nya gymnasieskolan tillkom överfördes en stor del av denna utbildning till gymnasieskolan men fortfarande med landstingen som huvudmän. Genom riksdagens beslut om den nya högskolan kommer en viss del av vårdyrkesutbildningen att föras över till högskolan. Jag skall här inte ta upp dessa utbildningar; de är föremål för behandling inom H 75 och de lokala organisationskommittéerna. Det skilda huvudmannaskapet för olika delar av gymnasieskolan har onekligen inneburit stora nackdelar för eleverna på vårdyrkesområdet.

Av de 93 som ligger under landstingen har 42 provisorisk timplan. Andra kurser är föråldrade och inte anpassade efter elevernas förkunskaper, som nu i och med grundskolans genomförande är helt andra än tidigare. Samordningen mellan olika kurser och olika utbildningsanordnare är starkt försvårad, och bristen på lärarkrafter är påfallande. Man kan hitta grundläggande utbildningar och kompletterande utbildningar, grundläggande utbildningar för dem som har praktisk erfarenhet och för dem som saknar praktisk erfarenhet, kurser för personal på olika typer av laboratorier, där kurserna bedrivs självständigt och var och en för sig. Här förekommer över huvud taget ett slöseri med utbildningsresurser. Men man skall inte klandra skolöverstyrelsen för detta. Läroplan för gymnasieskolans vårdlinjer utarbetades av en arbetsgrupp som skolöverstyrelsen tillsatte vid införandet av den nya gymnasieskolan. Gruppen skulle enligt de ursprungliga planerna fortsätta sitt arbete med omarbetning av samtliga specialkurser, till att börja med läroplanerna för utbildning av vårdbiträden och undersköterskor inom sluten och öppen vård. Ett förslag till sådana läroplaner — detta tycker jag är viktigt — innebar bl.a. etapputbildning med möjlighet till återkommande utbildning. Det förslaget sändes också ut på remiss under senare delen av 1971. I samband härmed tillsattes inom Landstingsförbundets utbildningsavdelning en utredning, det s.k. RUL-projektet — RUL betyder riktlinjer för utarbetande av läroplaner. De föreslagna läroplanerna för utbildning av vårdbiträden och undersköterskor samt annat påbörjat läroplansarbete inom SÖ fick vila på grund av att Landstingsförbundet tillsatt denna utredning. Då sade man att RUL-projektet skulle vara klart redan 1972. Det var det emellertid inte; det har successivt skjutits fram. Av skolöverstyrelsen föreslagna läroplansförändringar och nya kurser på vårdområdet har sedan läsåret 1971/72 inte tillstyrkts av Landstingsförbundet som hänvisat till pågående arbete inom RUL-projektet. I motionen 829 i år framförs krav på en översyn av specialkurserna och de högre specialkurserna inom vårdutbildningen. Utbildningsutskottet har nu i sitt betänkande redovisat delar av vad jag här tidigare har anfört och sagt att det finns ett ackumulerat behov att se över specialkurserna. Utskottet säger med all rätt att inte heller huvudmannaorganisationerna kan vara till freds med nuvarande situation utan förutsätter att de skall medverka till att läroplanerna snarast möjligt får ett innehåll som svarar mot dagens krav till gagn dels för de studerande, dels för sjukvårdsverksamheten. Utskottet har inte tillstyrkt motionen, vilket jag har accepterat mot bakgrund av att utskottet har erfarit att Landstingsförbundet skall lägga fram ett resultat av sitt RUL-projekt redan under januari 1976 — i alla händelser närmare fyra år senare än man från början beräknade. Då har man i fem år arbetat och som jag ser det hindrat skolöverstyrelsen att lägga fram läroplaner som skulle överensstämma med de krav som dagens elever har rätt att ställa. Herr talman! Jag har inget yrkande, men det är med förväntan jag emotser framläggandet av RUL-materialet. Jag hoppas att det verkligen blir i januari, så att inte skolöverstyrelsen längre skall behöva låsas i sitt läroplansarbete och eleverna behöva fortsätta med en yrkesutbildning som är baserad på provisoriska timplaner.

Herr talman! När jag i morse studerade talarlistan i detta ärende blev jag en aning överraskad. Det verkade som om trafikutskottets ledamöter hade gått under jorden, eller man skall kanske snarare säga under vattnet —- i varje fall fick man intrycket att de hade tagit sig vatten över huvudet. Jag vill trots detta ställa några frågor till detta förunderligt eniga utskott. Är inte det dominerande problemet när det gäller Öresundsförbindelserna anhopningen av bilar som skall forslas från det ena landet till det andra? Jag tror att jag vågar föregripa svaret och påstå att så är det uppen barligen. Då är följdfrågan: Hur kan man lösa det problem som gäller Nr 29 bilar genom att bygga en tunnel enbart för tåg? Meningen är ju att det Onsdagen den inte skall finnas en enda bil i denna tunnel som den nu är tänkt. 26 november 1975 Sedan kan man också fråga om det är utskottet obekant att just godstrafiken mellan Helsingborg och Helsingör har minskat synnerligen kraf Öresundsförbintigt — med 23 96 under perioden januari-oktober 1975 i jämförelse med = delserna samma tid förra året. Det kan väl inte vara obekant för utskottet att trafiken numera i mycket stor utsträckning går över Trelleborg, där SJ har satsat många sköna slantar på färjor och färjelägen. Det är väl också ganska betecknande att SJ, det verk som tunneln skulle byggas för, inte vill ha någon tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Sedan ömmar utskottet för bangårdsoch hamnfrågorna i Helsingborg, och det är ju vackert. De frågorna hade emellertid varit lösta redan i dag på ett mycket tillfredsställande sätt, om man hade genomfört den preliminära överenskommelse som träffades mellan SJ och kommunen 1972. Då hade allt fungerat fint. Stadsplaneringen, som nu är låst av spårområden genom staden, kunde ha kommit i gång. Nu kom emellertid tunnelplanerna emellan, och ingenting hände. Vi får många år till dras med den här gubben med röd flagga som tågar genom staden med tågsätt bakom i de mest trafikerade delarna av kommunen. Det är närmast kaos där, åtminstone sommartid under turistsäsongen. Men detta kommer Helsingborgarna nu att få dras med under ytterligare många år. Sedan har vi de ekologiska följderna, vad som händer om man lägger en tunnel, hög som ett trevåningshus, på botten av Öresund. Marinbiologerna har varnat för att det relativt friska vatten som på botten kommer från Kattegatt stoppas och vi i stället får allt det smutsiga vattnet som kommer på ytan från Östersjön. Det blir då ännu smutsigare i Öresund och så småningom även i Östersjön. Det har marinbiologerna varnat för. Att den frågan utreds vore väl en första förutsättning innan man ens tänker sig att lägga denna tunnel i Öresund. Det har utskottet tagit lätt på. Herr talman! Det skulle vara intressant att få svar på dessa frågor, framför allt på frågan hur man löser bilproblemen genom att bygga en tunnel för tåg. Utskottsbetänkandet i sig är ganska menlöst — det säger egentligen inte mycket utöver vad som redan har sagts i det här ämnet. Utskottet vill avvakta de utredningar som redan är på gång. Det är över huvud taget ganska förunderligt att utskottet gör sitt uttalande när en utredning är på gång — det strider mot den praxis som vi brukar tillämpa här i riksdagen. Jag tycker också att utskottet är allmänt förargelseväckande eftersom det vill upphöja en skenlösning — förlåt den ofrivilliga Göteborgsvitsen —- till något realistiskt och vettigt. Det vore en enorm felsatsning att lägga 800 milj.kr. eller 1 miljard på en tunnel när tågen försvunnit från området. Det är i dubbel mening att kasta pengarna i sjön, och det bör vi avhålla oss ifrån. Det får vara någon ordning på tankebanorna i trafikutskottet.

Herr talman!

Som utskottet mycket riktigt påpekar — även herr Sjöholm var inne på det — tillsatte de svenska och danska regeringarna i juni månad ett slags utredning eller en delegation. Utredningen har till uppgift att göra en förnyad genomgång av frågan om Öresundsförbindelserna. Man skall göra en översyn av det material som legat till grund för de senaste regeringsöverenskommelserna. Därutöver skall man göra en rad kompletteringar av materialet, både tekniskt och ekonomiskt. Innan denna utredning fullgjort sitt uppdrag kan jag inte finna det särskilt välbetänkt att uttala sig för en separatlösning av HH-leden. Vi har ju för vana här i riksdagen att invänta resultatet av pågående utredningar innan vi fattar beslut. Dessutom har vår kommunikationsminister vid flera tillfällen framhållit att den svenska regeringen inte ämnar bryta ut frågan om HH-leden ur den föreslagna samlade lösningen av Öresundsregionens trafikproblem. Regeringen har, liksom en majoritet i den svenska riksdagen, haft uppfattningen att de fasta förbindelserna skall bli föremål för en gemensam lösning. Jag förutsätter för min del att regeringen även i fortsättningen verkar för en sådan lösning. Det är många i den region som jag kommer ifrån och är bosatt i som delar denna uppfattning.

Herr talman! Det har redan sagts mycket om trafikutskottets betänkande nr 4 — herr Sjöholm, som vanligt intressant att lyssna till, och herr Jönsson i Malmö, analyserande som alltid; den senares uppfattning delar jag för övrigt. Företrädarna för dessa två Öresundskommuner har givetvis synpunkter som varierar med kommunsambanden. Kommunsambandet i mitt fall ger mig anledning att med stor noggrannhet studera det betänkande som nu föreligger, även om min hemkommun inte är en Öresundskommun. Invånarna i den kommun som med rätta kallas porten mot kontinenten har givetvis ett intresse att bevaka när utlandstrafik på järnväg diskuteras. Utskottet resonerar, som jag ser det, ibland klokt och förnuftigt. Detta gäller främst i de delar där nödvändigheten av det pågående utredningsarbetet diskuteras. Det är givet att en total kunskap måste eftersträvas, även när man har att fatta beslut i trafikfrågor. Utskottet beskriver utredningsdelegationerna, vilka genom sina arbetsgrupper skall penetrera frågan. Detta utredningsarbete, menar man, skall ske i mycket nära kontakt med vederbörande regionala och lokala myn digheter och organ. Det talas t.o.m. om ett remissförfarande, vilket - Nr 29 ytterligare understryker viljan att få frågan belyst ur skilda synvinklar. Utskottet skriver rakt ut att det med tillfredsställelse konstaterar den förutsättningslösa karaktären hos det utredningsarbete som de båda regeringarna har initierat. Öresundsförbin Detta låter bra, och då borde förnuftet ha lett utskottet till ett konsta — delserna terande att syftet i motionerna synes vara tillgodosett varför de borde avslås. Så gör utskottet emellertid inte. Tillfredsställelsen över pågående utredningar är inte större än att utskottet, för att nu ta ett modernt talesätt, i förväg kör över dessa och rundar av de då enbart vackra fraserna med ett bestämt uttalande, att det är angeläget att Helsingborg-Helsingörförbindelsen i form av en järnvägstunnel snarast kommer till stånd. Herr talman! Utredningarna är värdefulla, vilket här har belysts av herr Jönsson. Inte minst detta att de drivs i nära kontakt med berörda kommuner och organ gör att synpunkter och konsekvenser, som kanske annars och definitivt nu försvinner, kommer fram. Hur blir det med meningen i det pågående utredningsarbetet? Eftersom vi får utgå från att trafikströmmarna i viss mån är styrbara men att summan i stort sett ändå är konstant i ett givet läge, bör bakom utskottets ställningstagande finnas en analys av de väntade förändringarna. Meningen är väl ändå att tunneln skall trafikeras, även om betänkandet inte talar så mycket om detta. Järnvägsvagnarna skall komma någonstans ifrån och vara på väg någon annanstans. Det måste vara realistiskt att tro att tunneln inte byggs enbart för den trafikvolym som i dag passerar HH-leden. Trafikutvecklingen har herr Sjöholm i Helsingborg talat om. För mig är det därför naturligt att ställa två frågor. Den ena vill jag framföra mot bakgrund av de nyligen gjorda uttalandena om att det oavsett motstånd och inställning från olika organ —- det hart.o.m. talats om myndigheter och statliga verk — skall etableras en färjelinje för överföring av bl.a. järnvägsvagnar mellan Läbeck och Malmö. Innebär utskottets ställningstagande ett ”mota Olle i grind” till denna nyetablering? Den andra frågan, som bygger på det i och för sig självklara antagandet att trafiken i en tunnel kommer att vara större än överskeppningen i HH-leden vid samma tidpunkt utan tunnelbygge, är: Varifrån skall denna trafikökning tas? Svaret på den frågan, herr talman, förutsätter jag även innehåller en redovisning av de åtgärder som utskottet är berett att tillstyrka för att balansera de eventuella negativa effekter som följer av mistad trafik på annan eller andra leder. Jag förutskickar att det inte bara är jag som med spänning väntar på svaret på den sista frågan. Jag är helt övertygad om att alla i intressefältet kring Trelleborg-Sassnitz-leden gör det.
Herr talman! Jag är ingen företrädare för trafikutskottet, men till skillnad från herrar Sjöholm, Jönsson i Malmö och Håkansson i Trelleborg 91 ser jag med stor tillfredsställelse att den segslitna frågan om trafikförbindelserna med Danmark nu äntligen ser ut att komma på rätt köl. Det innebär att man nu kan börja arbeta efter de riktlinjer som centern angivit i en rad motioner, utskottsreservationer och inlägg här i kammaren de senaste åren, och det innebär att det särskilda hot som vilat över Malmö-Lund-regionen nu ser ut att kunna avvärjas. Det avtal som riksdagen tog med pukor och trumpeter mot centerns röster i december 1973 har gått i graven, ett avtal som f. ö. visade sig ha sådana speciella brister att de undertecknande kommunikationsministrarna inte ens kunde enas om hur det skulle tolkas på väsentliga punkter när diskussion om detta uppkom. Vad vi från centerns sida ständigt framhållit är att beslutet att bygga en sexfilig bilbro mellan Malmö och Köpenhamn var svagt underbyggt och fotat på ett föråldrat synsätt i viktiga frågor. Beslutet gick nämligen som helhet stick i stäv med allt som kunde betecknas som en vettig och modern regional-, energi-, trafikoch jordpolitik. Inom centern vill vi minska expansionen i sydvästra Skåne, vi vill regionalt och totalt hålla ner bilismens expansion och befrämja övergången till kollektivtrafik, vi vill dimpa ökningen av energiförbrukningen och vi vill slå vakt om en av våra allra viktigaste naturtillgångar, Skånes bördiga åkerjord. Allt fler tycker som vi i de här frågorna. En bilbro mellan Malmö och Köpenhamn skulle på samtliga de av mig nämnda punkterna ha verkat i rakt motsatt riktning. Det är således bra att mellankommande lyckliga omständigheter — dvs. folketinget i Danmark — stoppat 1973 års avtal. På grund av vad som hänt i Danmark och på grund av vad som står i trafikutskottets betänkande bör det nu bli Helsingborg-Helsingör-alternativet som skjuts i förgrunden. Därmed kan vi få en lösning som tillgodoser kravet på en fast förbindelse med Danmark utan alla de negativa verkningar som en bilbro Malmö-Köpenhamn skulle ha medfört. HH-alternativet har dessutom en rad andra fördelar. Vi för över trafiken där det ur hela landets synpunkt är lämpligast att göra det, vi bidrar till att lösa lokala trafikproblem där övergångstrafiken redan nu är störst vad gäller såväl personsom godstrafik, och vi prioriterar genom en järnvägsförbindelse kollektivtrafiken. Det är således ur många synpunkter viktigt att HH alternativet realiseras.

Herr talman! Jag hade inte tänkt prata om speciella Helsingborgsproblem, men jag vill ändå säga några ord med anledning av att herr Sjöholm nämner 1972 års överenskommelse. Han menar att om den hade genomförts så hade trafikförhållandena i Helsingborg varit annorlunda än i dag. Det har han alldeles rätt i. Jag tycker också att vi hade ett bra förslag som vi nästan hade blivit ense om, men vi i Helsingborg är inte ensamma i världen. Vi diskuterade det förslaget med SJ, som hade stora ekonomiska åtaganden från statens sida. När sedan det nya förslaget om en järnvägstunnel Helsingborg-Helsingör presenterades gick det inte att fortsätta arbeta efter 1972 års överenskommelse hur gärna vi än ville. Jag tolkar utskottet på det sättet att den pågående översynen av en överfart över Öresund skall resultera i ett förslag innan det över huvud taget görs någonting i frågan och att vi får ta ställning till om det skall bli en tunnel, en landsvägsbro eller någon form av kombination och var överfarten skall placeras när detta resultat föreligger. Men man måste redan nu förutsätta att det sunda förnuftet får råda när beslutet skall fattas. Till grund för det kommande beslutet måste ligga vad som är bäst för trafikpolitiken i dessa båda länder. Kravet att kollektivtrafiken inte skall hamna i strykklass, vilket blev tillgodosett i beslutet om paketlösningen, anser jag vara mycket viktigt. Jag vill tacka utskottet för att det i sitt betänkande påpekar vikten av att en ordentlig undersökning av vattenföringen i Öresund kommer till stånd innan beslut fattas. Öresundsrådets miljöutskott, som jag själv tillhör, har för länge sedan påpekat detta och satt mycket kraftiga utropstecken för kravet på en undersökning. I Öresund kommer det, som herr Sjöholm nämnde, in friskt vatten från Nordsjön som går längs bottnen eftersom det är det kalla vattnet. Dessa förhållanden är viktiga för hela det ekologiska systemet i de södra delarna av Öresund, och därför är det tillfredsställande att utskottet har uppmärksammat denna problematik. Herr talman! Det finns mycket att säga om detta, men jag skall inskränka mig till vad jag har sagt och till att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Trafikutskottets ledamöter hade förutsatt att det inte skulle bli någon större debatt i frågan eftersom utskottet var enigt. Vi hade inte alls någon strävan efter att gå under jorden och inte stå för våra ståndpunkter såsom de är fastlagda i utskottsbetänkandet — snarare tvärtom, skulle jag vilja påstå. Men det var några påståenden av herr Sjöholm som gjorde att jag kände mig föranlåten att begära ordet. Herr Sjöholm frågar inledningsvis varför vi vill bygga en tunnel för järnvägstrafik när trafiken övervägande går på landsväg. Jag skall återkomma till det. Sedan påstår han något som jag absolut vill bemöta. Han säger att SJ inte är intresserat av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Det vill jag tillbakavisa. Jag kan peka på överenskommelsen mellan SJ och de danska statsbanorna år 1969 om en HH-tunnel. I flera år hade SJ med anslagskrav i sina petita just för det ändamålet. Jag kan försäkra herr Sjöholm om att det finns ett mycket starkt och levande intresse hos SJ för en HH-tunnel för järnvägstrafik. Det har jag upplevt vid många konferenser och sammankomster och när jag har tagit del av vad människor på olika nivåer inom SJ tycker och tänker i frågan. Det finns alltså ett mycket starkt intresse hos SJ för att en sådan här tunnel skall komma till stånd. Herr Sjöholm säger sedan att utskottsbetänkandet är menlöst.

Jag kan inte finna det på något sätt menlöst. Vi är från vår sida motståndare till en bilbro mellan Malmö och Köpenhamn. Det har jag uttryckt i det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Jag skall inte säga något mer om det nu. Jag vill bara understryka att jag anser att utskottsbetänkandet är ett fall framåt för de linjer i trafikpolitiken som vi tror på. Jag vill med det yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan tog herr Sjöholm också upp frågan om ekologin i Öresund. Det är givet att synpunkterna på att en järnvägstunnel skulle få negativa inverkningar på miljön i Öresundsområdet — speciellt med avseende på vattenförhållandena — måste beaktas i sammanhanget. Men då vill jag peka på att vi redan i vår reservation till betänkandet 1973:25 gav uttryck för tanken att även om den tekniska utformningen av en tunnel, som vi trodde, skulle kunna ske på ett sådant sätt att negativa effekter kunde undvikas i Öresund ville vi förorda att ytterligare utredningar i frågan skulle vidtas. Och som herr Pettersson i Helsingborg redan har påpekat är det också understruket i utskottets skrivning att dessa utredningar måste komma till stånd innan en byggnation kan ske.

Nr 29 Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn säger att utskottsbe Onsdagen den tänkandet var ett fall framåt. Jag vet inte det. Det verkar som om det — 26 november 1975 vore ett platt fall för s-ledamöterna i utskottet, särskilt när man hör herr Fiskesjö som briljerar med att centerpartiet fått igenom allt det ville. Öresundsförbin Herr Fiskesjö säger t.o.m. att man nu skall börja arbeta med det här = delserna projektet. Kan man verkligen göra det? Man skall väl i alla fall avvakta de utredningar som är på gång. Menar herr Fiskesjö verkligen att man skall strunta i dem och bara sätta i gång planeringen? Herr Fiskesjö talade så mycket om hur han skulle ordna problemet med bilismen. Men det kan man väl inte göra genom att bygga en tunnel? Herr Fiskesjö bemötte icke någon av de invändningar jag reste här. Han sade att det inte fanns några negativa verkningar av en tunnel. Då nonchalerar herr Fiskesjö alltså fullständigt den från ekologisk synpunkt fruktansvärda miljöfaran för vattnet i Öresund. Är det gamla bondeförbundet bara intresserat av vad som sker med jorden? Struntar ni totalt i vad som sker med vattenområdena? Det tycker jag är precis lika viktigt. kanske ännu viktigare. Herr Pettersson i Helsingborg säger att SJ ställer stora krav på oss som deltog i utformandet av 1972 års fina avtal. Men SJ har sagt att om man nu bygger en tunnel så betalar inte SJ den biten av tunneln som går under kommunen och det blir en god bit. Det blir säkert mycket dyrare, herr Pettersson, än vad vi skulle ha betalat med 1972 års avtal. Jag tror faktiskt, herr Magnusson i Kristinehamn, att jag vågar vidhålla att åtminstone SJ:s ledning inte är intresserad av en tunnel. Det har jag ganska goda belägg för. Det är också därför man satsat mycket pengar i Trelleborg. Skulle man nu försöka styra trafiken tillbaka till Helsingborg blev de investeringar som SJ gjort i Trelleborg — och de är avsevärda — onyttiga. Men ingen har ännu svarat på den direkta frågan om det stora problemet med bilismen, denna jätteanhopning av bilar. Löser man det problemet genom att bygga en tunnel? Det tror jag verkligen inte. Blir det fler järnvägståg om man för dem under vattnet än om man för dem över vattnet i Helsingborg — Helsingör-leden? Kan man inbilla sig det? Det är någonting fullständigt mystiskt över detta. Skulle fler människor skicka gods på järnväg för att man bygger en tunnel och för att tågen går under Öresund i stället för över? Kan herr Magnusson svara på det?
Herr talman! Jag noterade med förvåning en sats i herr Fiskesjös inlägg, nämligen att centern är emot expansionen i sydvästra Skåne. Jag noterade också en del instämmanden, bl.a. från fru Fredgardh. För att belysa en myt som uppenbarligen herr Fiskesjö tror på väljer jag att citera ur en föredragningspromemoria som företrädare för Trelleborgs kommun hade anledning att förra veckan överlämna till arbetsmarknadsministern. Det står i en sammanfattning: ”Näringslivsoch be 95 folkningsutvecklingen är mycket ogynnsam i Trelleborg. Befolkningen har sedan 1972 minskat med cirka 1 400 personer. Näringslivet domineras av ett enda företag med ett löneläge som ligger under rikets genomsnitt. Företaget har på kort tid minskat sin arbetarstam med ungefär 400 personer. Antalet arbetslösa är mycket högt i kommunen. Nyetablering av industrier är inte aktuell.” Förhållandena är inte likartade i de andra kommunerna. Malmö kan tala för sig själv, men även där har man drabbats av en rätt stor befolkningsminskning. Jag vill, herr talman, notera detta och tycker det är en underlig form av expansion man bekämpar.
Herr talman! Bara några korta repliker, först till herr Sjöholm. Det är självklart mycket viktigt att man undersöker hur vattenväxlingen sker i Öresund, vilka verkningar en tunnel kan få, och hur den bör vara utformad för att man skall undvika olyckliga verkningar. Att jag inte tog upp det beror på att det är klart och tydligt utsagt i utskottsbetänkandet. Jag förutsätter att det är en oavvislig förutsättning för att man skall dra i gång projektet. Sedan sade herr Håkansson att centern är emot expansionen i området där nere. I så fall har han läst våra regionala program dåligt, han har läst våra allmänna inlägg här i kammaren dåligt och han har följt den allmänna inriktningen av vår totala politiska verksamhet dåligt. Vi är emot en fortgående befolkningskoncentration till ett fåtal områden i landet. Vi vill ha en spridd bebyggelse, ett spritt näringsliv och spridda utkomstmöjligheter i alla delar. Det intressanta med Malmö-Köpenhamns-bron är att den är en sådan utomordentlig illustration. När man tar ställning i konkreta sakfrågor, inte minst på det trafikpolitiska området, måste man alltid ha den övergripande politiska målsättningen klar för sig.

Herr talman! Jag skall först be att få säga att jag inte är från Trelleborgs kommun. Men jag är granne till Trelleborgs kommun, vilket gör att jag kanske i någon mån också känner till problemen i denna kommun. Mitt parti, herr Håkansson, har aldrig varit emot ett mera differentierat näringsliv i Trelleborg. Trelleborgs näringsliv har i dag en ganska ensidig struktur, och därav kommer en del av kommunens svårigheter. Vi är helt beredda att medverka till att man får en större variation i fråga om möjligheter till sysselsättning i kommunen. Däremot, herr Håkansson, är vi definitivt emot att Trelleborg i sin expansion bygger på sådan jord som klassificeras som den bästa för jordbruk. Vi menar att det är att illa tillvarata de naturtillgångar som landet har.
Herr talman! Jag har redan försökt belysa felaktigheterna i påståenden av karaktären ”Trelleborg i sin expansion”. Det vi f. n. upplever i den kommunen är ingen expansion. Jag har noterat att fru Fredgardh instämde i herr Fiskesjös uttalande att centern är emot expansionen i sydvästra Skåne. Jag tar det för vad det är, ett misslyckat men upplysande valtal.
Herr talman! Det förekommer expansion i sydvästra Skåne även om den inte berör Trelleborg. Expansion förekommer t.ex. i min egen kommun, där vi haft hårda diskussioner om hur expansionen skall ske. Men det är knappast lämpligt att herr Håkansson och jag diskuterar lokala problem här i riksdagen. Det kan vi göra hemma. Vad vi i centern hårt har gått in för är att få en bättre balans över hela Malmöhus län. Det finns områden i detta län som kan behöva expandera. De kämpar i dag i viss mån för sitt liv. Vad vi i centern vill förhindra är en överdriven expansion i sydvästra Skåne.
Herr talman! Vi kan tyvärr inte klara av det hemma, fru Fredgardh, för vi tillhör skilda kommuner. Jag tycker det är fel att utmåla Trelleborgsföreträdarna som dem som vill ta i anspråk god åkerjord när tillväxt av det slaget förekommer inte minst i Vellinge kommun, som fru Fredgardh tillhör, jämte flera andra s.k. centerkommuner.
Herr talman! Jag kör varje vecka, när jag skall till och från Sturup, genom expanderande områden i Trelleborg, herr Håkansson, där man nu planerar och bygger hus. Bl. a. den stora Högalidsgården, som har prima jord, är föremål för bebyggelse.
Herr talman! Om vi nu skulle återgå till ämnet! Här har vi en förfärlig massa bilar som skall forslas från ett land till ett annat. Hur skall vi lösa det? Jo, säger ett ljushuvud, vi bygger en tunnel för tåg. Det är situationen i ett nötskal. Jag har här bett att få svar på hur det går ihop, men ingen har ännu svarat på den frågan. Jag sade tidigare, herr Mellqvist, att utskottets ledamöter hade gått under vattnet. En del ledamöter hade ändå anmält sig till debatten. Jag trort.o.m. att herr Mellqvist själv hade gjort det och strukit sig sedermera för att det skulle vara lugnt och fridfullt här. Det var det jag menade med vad jag sade. Herr Mellqvist framhåller hela tiden att det är eu enigt utskott. Ja visst, men om jag tycker att utskottet har fel är det ju så mycket värre för mig att det är enigt. Det är det som är det kusliga. Jag hoppas, herr Magnusson i Kristinehamn, att jag får svar på frågan: Hur kan man tro att det skall bli mer järnvägstrafik bara för att man händelsevis transporterar godset under Öresund i stället för ovanpå? De som skickar gods med järnväg bryr sig väl inte ett skvatt om det. Godset kommer fram i vilket fall som helst. Det hela fungerar alldeles utmärkt redan som det gör. Det är en del sådana synpunkter som är mycket svårbegripliga. Är det ändå inte så, herr Mellqvist, att s-ledamöterna i det här utskottet känner sig litet överkörda? Centerpartiet talar med stora ord och säger: Nu är saken klar, nu är det centern som bestämmer. Här bygger vi en tunnel och skippar bron Köpenhamn-Malmö. Vad man än säger om bron mellan Malmö och Köpenhamn, så hade den löst problemet att transportera bilar. Det är absolut obegripligt hur man kan lösa bilproblemet med en tunnel som inte tar en enda bil!
Herr talman! Jag försökte förut förklara för herr Sjöholm att tunnelprojektet ingår som ett led i en trafikpolitik, som innebär att trafiken skall överföras från landsväg till järnväg. Det är ganska viktigt i detta sammanhang. Vidare finns det möjlighet att ta bilar på tåg genom tunneln över till andra sidan. Tunnelprojektet kan sägas hjälpa oss att få bättre förbindelser med kontinenten och utlandet på längre sikt. Det svarar mot de intentioner som finns ute i Europa att förbättra järnvägsväsendet — även förbindelserna med Skandinavien. Tunnelprojektet stämmer mycket bra in i det perspektivet. Herr Sjöholm sade tidigare att han hade aktuella uppgifter om att i varje fall ledningen för SJ inte var intresserad av tunnelbygge. Om det nu skulle vara så att ledningen inte är det tror jag att det hör ihop med aktuella problem. Men jag vet att det tidigare har funnits intresse för detta, och jag kan försäkra herr Sjöholm att det på alla nivåer inom SJ finns ett levande intresse för att få denna tunnel i HH-leden = till stånd.

Herr talman! Jag behöver inte göra några tillägg till de uttalanden som trafikutskottets vice ordförande gjort beträffande betänkandet såsom sådant men finner det angeläget att här i riksdagen påvisa oriktigheter i herr Sjöholms argumentation. Herr Sjöholm står här och påstår inför oss allesamman att det är bilarna som är det stora problemet när det gäller överfarten mellan Sverige och Danmark. Så är inte fallet. Inte ens under startdagen och slutdagen av den stora industrisemestern på sommaren är väntetiden för alla de tusentals personbilar som då kommer till Helsingborg resp. Helsingör mer än några minuter. Under hela den övriga tiden av året åker man med första bästa färja som ligger inne när man kommer. Hur herr Sjöholm då kan påstå att det är bilarna som är problemet när det gäller förbindelsen H-H eller över huvud taget mellan Danmark och Sverige förstår jag inte. I själva verket är det kollektivtransporten på järnväg som är det stora problemet. Under normal högkonjunktur står järnvägsvagnarna långt uppe i Småland och väntar på överfart. Enligt prognoserna kommer godsmängden på olika ställen över Sundet att fördubblas till 1985. Herr Sjöholm skall inte tro att — om det blir en tunnel — den kommer att bli tom och utan passerande tåg. Självklart kommer godsmängden på järnvägsvagnarna att passera genom tunneln, kanske en mängd som är dubbelt så stor som den är i dag. Herr Sjöholm säger att trafiken på HH-leden minskat eller åtminstone stagnerat. Det är naturligtvis delvis styrt av att Trelleborg fått en ökad trafik som jag i och för sig gratulerar Trelleborg till och unnar Trelleborg. Det är inte sant att det är trafik som konkurrerar med den som går över Sundet i övrigt, eftersom trafiken via Trelleborg oftast går till öststaterna eller den del av Europa i övrigt som har den närmaste förbindelsen med Trelleborg. Det som har gjort att HH-leden stagnerar f. n. — precis som KM-leden -— är självklart den nedgång i exportkonjunkturen som herr Sjöholm trots allt bör känna till. Det är det stora problemet under det senaste året, ett problem som kanske inte rättar till sig förrän om ett år eller så. Då kommer godsmängden på nytt att öka. Jag har gjort detta inlägg vid sidan om diskussionen om trafikutskottets betänkande och helt och hållet som en replik på de uppgifter som jag finner felaktiga i herr Sjöholms anföranden.
Herr talman! Det var väl överflödigt att herr Clarkson sade att han höll sitt anförande vid sidan om — det upplevde vi säkert. Det var i alla fall bra att herr Clarkson, som har hoppat till talarlistan, från talarlistan och till den igen, slutligen hamnade på den. Annars har ju herr Clarkson en viss vana att hoppa av. Det var herr Clarkson som hoppade av överenskommelsen 1972 samtidigt som han hoppade av tåget i Helsingborg när vi kom tillbaka från Stockholm. Nu är det ändå så att bangodset har minskat med 23 4 i år. Det har stått i herr Clarksons livoch husorgan men är trots det faktiskt sant. - Nr 29 Den tendensen är säkert ihållande och beror självklart på att godset går över Trelleborg-Sassnitz. Jag tycker fortfarande att det är en monstruös dumhet att bygga en tunnel för tåg när tågen har mer eller mindre försvunnit. Öresundsförbin Jag anser, herr talman, att jag fortfarande inte har fått svar på den = delserna väsentligaste frågan, därför att det är bilarna som är problemet. Nu förnekar herr Clarkson det, men om jag minns rätt var herr Clarkson anhängare till förslaget om en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Den var ju för bilar, herr Clarkson, och det är ju inget problem alls med bilarna! Varför tillstyrker då herr Clarkson att man bygger en jättestor bro för bilar? Det är väl litet svårt att förklara. Det är självklart att det är anhopningen av bilar som gör att problemet blir stort när det gäller trafiken mellan Danmark och Sverige. Köpenhamn-Malmö-bron är vettig på det sättet att den löser en del av problemet, men en tunnel löser icke något problem. Därför är det som sagt en monstruös dumhet att slänga pengar på en sådan.
Herr talman! Även jag kan uppskatta herr Sjöholms humor, även om jag har lyssnat till den i så många år att den nu börjar bli vardagsmat för mig, men jag tycker däremot det är trist att bli beskylld för avhopp av kammarens mest professionelle avhoppare!

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas bl.a. min motion 1975:188. Den yrkar på åtgärder i syfte att undanröja de problem som fortfarande finns med dubbelt medborgarskap för barn, födda av svenska medborgare. Jag har läst betänkandet och är givetvis glad över att jag får stöd för min uppfattning såväl av utskottet, som skrivit välvilligt, som av statens invandrarverk, som i sitt remissvar anser det önskvärt med en lösning. Tidigare har regeringen genom statsrådet Lidbom i ett interpellationssvar 1972 angett att problemet med dubbelt medborgarskap så småningom kommer att försvinna av sig självt. Huruvida detta är anledningen till att regeringen intagit en så passiv hållning i denna fråga undandrar sig min bedömning. Min glädje över det stöd jag fått grumlas dock betydligt av den samtidigt uttalade kompakta misstro till möjligheten att göra något konstruktivt som kommit fram i skrivningen. Statens invandrarverk säger rent ut: ”Regeringens bedömning har varit att det är mycket små möjligheter att få till stånd en ändring eller ett avtal i denna fråga mellan Sverige och Sovjetunionen.” Avslutningsvis anförs: ”Verket anser det önskvärt att en lösning av dessa problem kan komma till stånd. Syftet med motionen — att undvika dubbelt medborgarskap — överensstämmer med de allmänna principer som sedan länge tillämpats i svensk medborgarskapsrätt. Det ligger emellertid utanför verkets kompetensområde att göra en bedömning av hur man från svensk sida bör agera i frågan.” Efter att ha inhämtat detta utgår utskottet från att ”regeringen på olika nivåer fortsätter att verka för överenskommelser med främmande makter med syfte att begränsa fall av dubbelt medborgarskap. Dessutom förutsätter utskottet att regeringen även på annat sätt tar till vara alla de möjligheter som står till buds att undanröja negativa effekter av dubbelt medborgarskap för berörda enskilda personer.” Vår mäktige granne i öster har tydligen satt sig i respekt hos den svenska regeringen. Regeringen vill hellre ägna sig åt andra ting, där den kan vänta sig bättre utbyte av sitt agerande. Jag beklagar detta, herr talman, inte minst därför att det betyder att många svenska medborgare tvingas leva sina liv i ständig fruktan för att någonting skall hända dem — något som de alltsedan 1940-talet försökt fly undan för Nr 29 att kunna leva ett människovärdigt liv i frihet. Onsdagen den Herr talman! Jag har mot ett enigt utskott inget yrkande, men jag 26 november 1975 har ändå velat framhålla dessa synpunkter.

Herr talman! Det var med stort intresse jag läste det betänkande som nu behandlas, och jag tycker att inrikesutskottet visserligen kortfattat men på ett bra sätt har gett en överblick över hur det ligger till i den här frågan. Det som står i reciten därom anser jag vara värdefullt. I motionen har vi från tre partier framfört vår uppfattning att kunskaper i finska språket skulle kunna vara en merit vid anställning och att man därigenom ganska lätt, åtminstone på vissa platser, skulle kunna hjälpa människor som nu är mycket illa ställda på grund av att de inte förstår svenska. I Sverige finns nu 300 000 finländare, och ungefär 80 96 kan inte tala svenska, i varje fall inte när de kommer hit. På många områden är det då besvärligt för dem när det inte finns tolkar till hands. Nu skriver utskottet i sitt betänkande mycket vänligt om motionen, instämmer i dess syfte och säger att ”det är viktigt att i språkligt avseende på olika sätt hjälpa icke svensktalande invandrare”. Man redovisar vissa åtgärder och finner det ”önskvärt att ytterligare ansträngningar görs för att öka rekryteringen av tvåspråkig personal bland såväl socialarbetare som personal vid olika vårdinstitutioner”. Det kan jag inte annat än hålla med om — det är precis vad vi åsyftat i motionen. På sista sidan i utskottsbetänkandet finns det ett par meningar som jag särskilt har strukit under: ”En ökad rekrytering av flerspråkig personal är önskvärd hos myndigheter och institutioner på orter med större språkliga minoriteter bland befolkningen. Det kan därför vara berättigat att vid tillsättning av vissa tjänster tillmäta kunskaper i främmande språk ett särskilt meritvärde.” Rätt tolkat innebär ju detta ett tillstyrkande av motionen, fast utskottet sedan hemställer att riksdagen inte skall vidta någon åtgärd med anledning av den. Jag tänker inte heller komma med något nytt yrkande i det här läget, när utskottet är enhälligt. Jag vill bara anföra en sak i det här sammanhanget. I majnumret för 103 i år av tidskriften Ny i Sverige finns en artikel av kapten Uno Hammarström, som är ganska intresserad av de här frågorna, där han säger: ”I Norrbotten kan nu alla infödda svenska, även om de har finska till modersmål.” Nej det är inte där problemen finns. Vi har nämligen i motionen sagt att den bestämmelse som gäller Norrbotten om att man skall ta hänsyn till kunskaper i finska också borde vara tillämplig i övriga delar av Sverige. Nu är frågan inte längre så brännande i Norrbotten, utan det är på andra ställen den är aktuell. Så har artikelförfattaren i Ny i Sverige en liten passus som jag gärna vill läsa in i riksdagens protokoll: ”Vi räknar numera i landet ca 50 000 ungdomar under 20 år som härstammar från finsktalande hem, av vilka åtskilliga bland dem som stannar i landet efter hand också kommer ut på arbetsmarknaden. De flesta torde visserligen genom sin skolgång tala bättre svenska än finska, men har för den skull inte glömt sitt modersmål. Alltför ofta slussas de ut i olika arbeten utan hänsyn till sina dubbla språkkunskaper. Själva lever de ofta i föreställningen att de inte har någon användning för finska språket i Sverige och försummar därför detta. Men det är just detta de har, om vi i Sverige hade förmåga att ta vara på deras språkkunskaper och placera dem i sådana befattningar, där både de själva och vi andra kunde dra nytta av deras dubbelspråkighet.” Det här är skrivet sedan motionen väcktes, så vi kunde inte föra in det i motionen, och det är därför jag gärna ville citera det. Jag tycker att det låter vettigt att man — med rätt använd kunskap om var de finns —- kan ha människor till hands som kunde placeras så, att de vid sidan om sitt arbete fungerade som tolkar på posten och på andra håll. Utskottet säger sedan: ”Motionärernas förslag är dessutom behäftat med den svagheten att det endast tar sikte på finska språket och statliga befattningar, medan problemen kan vara minst lika svåra när det gäller andra språk och kommunala tjänster, exempelvis inom social-, hälsooch sjukvården.” Jag kan ge utskottet rätt i att vår motion är begränsad, men den gäller ett steg på vägen som särskilt staten kan göra någonting åt. Jag tycker inte att det är en svaghet i motionen. Vi får väl ta det i etapper, men vill utskottet gå ännu längre så hälsar jag det med tillfredsställelse. I samma tidning som jag citerade finns det andra artiklar som visar just hur besvärligt det är för människor som bor här i vårt land och som inte kan språket. Herr talman! Jag har velat säga detta i dag och har intet yrkande.